Herr talman! Herr Thorsten Larssons inlägg är egentligen ganska överflödigt, det anser vi nog ganska allmänt bland utskottets majoritet. Han har varit lika vältalig i utskottet som här i kammaren, men han har inte lyckats precisera sina önskemål i en reservation där han kunnat skriva ut vad det är han vill, utan han har endast avgivit en blank reservation. Han har inte kunnat övertyga den borgerliga hälften i utskottet, som brukar kunna hålla ihop i olika sammanhang, och inte ens sina egna partivänner, utan den ena hälften av centerpartiets representanter har avgivit ett särskilt yttrande, medan herr Thorsten Larsson själv har avgivit en blank reservation. Detta verkar föga övertygande. Jag skulle inte heller ha tagit upp tiden med något anförande i detta ärende, om inte herr Thorsten Larsson nyss gjort det påståendet att regeringen låtsas som om ingenting hänt på det område det här gäller. Vi har inom utskottet räknat upp hela den långa rad utredningar som bedrivits på detta område. Vi har erinrat om behandlingen av denna fråga och de remissvar som avgivits framför allt av löntagarorganisationerna. Man är därför nog starkt medveten om att det här gäller en stor fråga, men vi bör vara på det klara med — och på denna punkt är utskottet praktiskt taget enhälligt — att denna fråga inte kan attackeras genom införandet av ett generellt prisoch lönestopp.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

Herr talman! I det nyss behandlade ärendet har jag väl tillräckligt understrukit uppfattningen att stabiliserande åtgärder är nödvändiga. Om verkligt stabiliserande åtgärder vidtagits, hade vi kanske haft möjlighet att ge högre prioritet åt en en viss kreditgivning än vi nu har. De kreditrestriktioner som vi tagit upp motionsledes och även i reservationen till detta utskottsutlåtande ger klart vid handen besvärligheterna i vår kreditsituation. Under det gångna året har som bekant bostadssektorn särskilt prioriterats, och det är ingenting att säga om det, men kreditgivarna i övrigt, jordbrukskassor och banker, har efter riksbankens restriktiva åläggande själva måst vara de prioriterande vid kreditgivningen.

Bankinrättningarna har hittills försökt tillmötesgå denna statliga lånegaranti så mycket som möjligt, men kreditrestriktionerna har blivit hårdare och hårdare, och nu är det alltså inte möj ligt att släppa fram en del lån fastän de är garanterade av staten. I den situationen måste man väl ställa frågan: Är det inte möjligt att få en viss prioritering för en sådan kreditgivning som den statliga lånegarantin? I reservationen har vi därför hemställt att riksdagen i anledning av motionerna måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning rörande prioritering inom kreditpolitiken av garantilån för jordbruksändamål. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Också här gäller det renodlade centerpartimotioner, och den fråga som har aktualiserats är ingalunda ny. Det finns, som herr Thorsten Larsson sade, en sektor som är prioriterad när det gäller långivningen, och det är bostadssektorn. Utskottet har inte ansett det vara angeläget att diskutera någon omprövning av de gällande reglerna. Utskottet påpekar att i samband med beslutet 1962 om antagande av de kreditpolitiska beredskapslagarna avvisade riksdagen förslag om att garantilån för jordbruksändamål skulle innefattas i prioriteringen. Utskottet anför vidare att de skäl som föranledde detta ställningstagande alltjämt är giltiga. Utskottet är praktiskt taget enhälligt. Endast tre centerpartister vill ha en utredning på det här området. Man noterar samma sak här som i det föregående ärendet, nämligen att det är ett allmänt uttalat önskemål som förs fram. Motionärerna har inte plockat fram en enda siffra som skulle kunna bevisa att en omprövning av det ställningstagande som gjordes 1962 i den här frågan skulle vara motiverad. Inte en enda rad är siffermässigt belagd, och utskottets majoritet har inte ansett att det finns anledning att i det här avseendet frångå det ställningstagande som riksdagen har hållit fast vid i många År. Jag ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell gick ju långt utöver vad som krävs i denna motion, Hon var inne på miljöfrågor och mycket annat. Som fru Hamrin-Thorell sade har samma motionsyrkande behandlats vid två föregående riksdagar, 1966 och 1969. Sedan behandlingen vid fjolårets riksdag för några månader sedan har det ju inte hänt så mycket. år 1966 var motionen på remiss till berörda parter på arbetsmarknaden, till kommunförbund och landstingsförbund o.s.v. Vid remissbehandlingen var en hel del positiva till tanken. Dock var meningarna beträffande sättet att lösa detta delade — om det skulle ske avtalsvägen eller via lagstiftningen. Det var detta som gjorde att andra lagutskottet tog ställning på det sätt som här är redovisat. Jag tror också att det finns ett sådant här behov, framför allt på vuxenutbildningssidan. Men om det skall vara ett sabbatsår utan krav på några som helst redovisningar av vad man skall använda det till, tror jag att frågan kommer i ett helt annat läge. Enligt klämmen i reservationen skulle alla ha rätt att kräva sammanhängande semester. Detta är en stor arbetsmarknadsfråga, och man kan inte generellt säga att var och en skall ha denna rättighet. Vi har ont om arbetskraft, ofta kvalificerad sådan. Det gör att man måste pröva om man inte avtalsvägen kan lösa frågan. Andra lagutskottet har därför funnit att motionen i nuvarande läge inte behöver föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt som fru Hamrin-Thorell säger att hon har angivit exempel på vad man skulle kunna åberopa för att få denna ledighet. Men alla vet att de personer det här är fråga om har arbeten, och om man skall ha ledighet är det ofta en arbetsmarknadsfråga. Om man blir sjuk eller på grund av t.ex. stress behöver vila är det läkarna som skall utfärda intyg om detta. Det råder ingen tvekan om att man får ledighet, om en läkare sagt att man behöver vila för att återvinna sina själsliga krafter. En arbetsgivare kan inte vägra ledighet, om man av hälsoskäl är i behov av vila. När det gäller ledighet för utbildning är väl arbetsgivarna i regel villiga att ge sådan, om utbildningen är av den arten att vederbörande behöver den för sitt arbete. Det ligger ju i företagets eget intresse. Men detta gäller kanske framför allt lärare. Ordinarie och extra ordinarie lärare kan ju få ledighet för utbildning. Frågan gäller emellertid nu hela den svenska arbetsmarknaden, i vilken situation man än befinner sig. Det är alltså stora perspektiv som skulle öppnas, och man vet inte vart det hela skulle leda. Den allmänna försäkringen kommer också in i sammanhanget. Under en sådan ledighet som föreslås här måste man givetvis ha det skydd som den allmänna försäkringen innebär, i händelse av att man råkar ut för olycksfall eller sjukdom. Pensionspoäng skulle man också gå miste om. Frågan har alltså en stor ekonomisk räckvidd. Jag tror liksom fru Hamrin-Thorell att samhället så småningom kommer dithän att medborgarna får rätt till en längre sammanhängande ledighet, men i dagens läge är många andra frågor mer aktuella än denna. Den mest aktuella vid årets riksdag har ju varit att få ned den allmänna arbetstiden från 42,5 till 40 timmar i veckan. Det är ett stort steg och kommer att ställa stora krav på arbetsmarknaden. Frågan är i vilken takt vi kan gå fram och hur mycket näringslivet och arbetsmarknaden tål. Men att det finns ett behov och att detta är ett problem, därom råder inga delade meningar.

Herr talman! Reservationerna I och II till tredje lagutskottets utlåtande nr 18 är i stort sett en uppföljning av ett par reservationer som avgavs när miljöskyddslagen antogs av riksdagen år 1969, och jag skall därför bara i korthet nu beröra dem. I reservation I upprepas kravet på att vägar och flygplatser skall vara underkastade samma tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen som andra miljöstörande anläggningar. Visserligen är det riktigt att frågan om anläggning av vägar och flygplatser prövas i särskild ordning, men den prövningen sker i första rummet från exploateringssynpunkt och icke från miljövårdssynpunkt, även om naturligtvis myndigheterna i den utsträckning de finner lämpligt kan ta en viss hänsyn till miljöfrågorna. Om man emellertid föreskriver en prövning också enligt miljöskyddslagen, får man en garanti för att även miljösynpunkterna beaktas. Vi har ju under senare år sett exempel på anläggning av flygplats där det verkligen hade varit angeläget att miljöskyddssynpunkterna fått komma till tals på ett annat sätt än som skett. Jag tror att herr Skårman närmare kommer att belysa detta förhållande, och jag begränsar mig därför nu till att yrka bifall till reservation I. Reservation II avser en annan fråga, nämligen hur mycket man skall rena avloppsvattnet. Föroreningen av sjöar och floder har nått en sådan omfattning världen över att man mer och mer börjar komma på det klara med att radikala och effektiva åtgärder i fråga om rening av avloppsvatten är nödvändiga för att det inte skall uppstå skador som inte kan repareras eller som det i varje fall kommer att kosta mycket stora belopp att reparera. Det är därför alldeles otillräckligt att räkna med slamavskiljning som en godtagbar reningsmetod. I reservationen hävdar vi att höggradig biologisk rening bör vara det normala minimum när man renar avloppsvatten. Vi anser det angeläget att lagtexten klart ger uttryck åt detta. Det är av den anledningen, herr talman, som jag också yrkar bifall till reservation II.

Herr talman! Motionsparet I: 119 — där jag är medmotionär — och II: 130 rör frågor om komplettering av den miljöskyddslag, som vi så sent som föregående år antagit och som ännu inte varit i kraft fullt ett år. I samband med propositionens framläggande väckte folkpartiet en omfattande och genomarbetad motion med bl.a. just de yrkanden, som vi nu åter för fram. Jag vill med några exempel från fältet motivera, varför vi anser att tillståndsplikt är erforderlig även för vägar och flygplatser. Vi har avstått från att begära koncessionsplikt för järnvägar, då utbyggnad av sådana knappast förekommer längre. Från min egen praktik kan jag annars påvisa, att t.o.m. vid utbyggande av dubbelspår stora obehag i form av bullerstörning kan uppstå utan att järnvägens grannfastigheter ens betraktats som sakägare, därför att dessa fastigheter inte ansågs direkt berörda av järnvägsbreddningen som utfördes på järnvägens egen mark. Men spåren flyttades in på knutarna till vederbörande fastigheter. När det gäller vägar sker bedömningen på samma sätt. En fastighet kan ligga hur nära som helst intill en nybyggd eller utbyggd väg och bli bullerskadad utan att den i juridiskt hänseende anses berörd. Vid Partille t.ex. har Europaväg 3 utbyggts med fyra filer och breda banketter. Följden har blivit att några år tidigare byggda, stora hyreshus kommit så nära motortrafiken och blivis så bullerstörda, att kommunens hälsovårdsnämnd nödgats ingripa och utdöma vissa bostäder. Nu står således moderna lägenheter obebodda där. På många platser har väg byggts så nära villor att bullerstörningen blivit olidlig, utan att ägarna ens betraktats som sakägare av samma skäl som jag nämnde när det gällde järnvägsbreddningen. När det gäller flygplatser är förhållandena sådana, att större och mera bullerstörande flygplanstyper kan in Ang. miljövården, m.m. föras utan att grannfastigheterna är att anse såsom sakägare. Statsverket har när det gäller militära flygplatser visat ett visst föredöme, det måste man erkänna. Om man vid en flygplats börjat flyga med Tunnan, J 29, och sedan övergår till plan av typen Lansen eller Draken, som i starten drar på med efterbrännkammare som dånar kraftigt, då blir bullret enormt förstorat. Detta anses i alla fall inte beröra fastighetsägarna såsom sakägare i närheten av flygplatsen. Och ännu värre blir det väl när Viggen kommer. Ändå sker ingen ändring i rättsställningen. Enbart av tillmötesgående från statens sida har obeboeliga fastigheter blivit inlösta. Ersättning för det intrång som bullerökningen medförde kunde dock inte medgivas och inte heller ersättning för den värdeminskning som den ökade störningen måste ha fört med sig. I anförda fall borde det ha varit självklart att frågan om ändrade vägar, införandet av annan flygplanstyp eller omläggning av startoch landningsbanor för flyget borde vara beroende av tillståndsplikt enligt 6 § miljöskyddslagen, vilket krävs för all annan miljöskadlig verksamhet. En sådan prövning skulle automatiskt medföra att problemet med bullerstörningarna löstes men även att de betydande ingrepp i naturen som nyanläggning av vägar och flygplatser innebär reglerades. Vi behöver i detta fall bara tänka på Sturup. Bedömningen skulle komma att ske på ett föredömligt likartat sätt för alla slag av miljöskadande anläggningar. Herr talman! Jag ber därmed att få tillstyrka bifall till reservation I. På samma sätt kan påvisas, hur avloppsutsläppen i många fall medfört så allvarligt förorenande att det inneburit utbredda rubbningar i den naturliga balansen i vattensystemen. Det fordras därför krafttag för att komma till rätta med föroreningarna. Av denna anledning envisas vi med att kräva minst biologisk rening för utsläpp av avloppsvatten från vattenklosett eller från tät Ang. miljövården, m.m. bebyggelse. Lagen har enligt vår mening i detta hänseende en alltför låg ambitionsgrad. Vi anser att det är bättre med en hög ambitionsgrad i lagen, som man när det gäller befintliga anläggningar lättare kan dispensera från, än en låg ambitionsgrad, som lätt blir normerande även för nya anläggningar. Herr talman! Jag ber med denna korta motivering att få yrka bifall även till reservation II.

Herr talman! Som ett par av de föregående talarna anfört, är det inte länge sedan denna nya miljöskyddslag genomfördes den har bara varit i tilllämpning åtta månader. Följaktligen kan väl sägas att det är litet för tidigt att ändra lagens innehåll. De anföranden som både herr Ernulf och herr Skårman har hållit innebär väl bara en upprepning av vad man från folkpartiets sida sade vid förra årets debatter, när denna lag antogs. Det dubbelkommando som folkpartiet i dag begagnar sig av, med både herr Ernulf och herr Skårman som talare, får väl närmast ses som exempel på att det finns ambitioner. Men vi har ingen anledning att från dessa utgångspunkter gå med på vad reservanterna föreslagit, allra helst som utskottet i år har en större majoritet bakom sig, eftersom centerpartiets representanter i detta fall inte ställt upp på folkpartiets och moderata samlingspartiets sida. Följaktligen kan sägas att det nu står en starkare majoritet bakom utskottets förslag, som innebär ett direkt avslag på de motioner som i detta ärende väckts. Bara några ord om dem! tog upp vägarna och flygplatserna i sina resonemang. Jag vill bara säga att det ju redan i dag finns en tillståndsgivning när det gäller tillkomsten av vägar och flygplatser, och det finns därför ingen anledning att vidga tillståndsplikten enligt miljöskyddslagen på det sätt som här föreslagits. Herr Skårman anförde exempel på att järnvägar byggs dubbelspåriga och att detta åstadkommer bullerskador. Jag skulle då vilja ställa följande fråga: Menar herr Skårman att man måste flytta hela denna järnvägslinje? Detta måste nämligen bli konsekvensen av det inlägg som herr Skårman här gjorde. Men jag kan inte tänka mig att man utan vidare kan ge sig på att ändra sträckningen av en hel järnväg bara därför att den åstadkommer dessa skador. Det har ju bullrat tidigare där järnvägen ligger, och det är väl inte heller tätare tågförbindelser bara därför att man kör på dubbla spår. Jag tycker att det exempel herr Skårman anförde inte säger någonting alls. Ungefär samma bedömning vill jag göra av hans resonemang beträffande flygplatserna — det var mest om de militära flygfälten han talade. Jag medger gärna att det är i allra högsta grad obehagligt med bullret vid dessa platser, men menar man allvar med talet om en prövning med hänsyn till miljön, så kan ju konsekvensen bli en flyttning av de militära flygfälten med oerhörda kostnader för det svenska samhället. Jag ser till den sidan av saken, ty den måste tas med i bedömningen när man skall ta ställning till motionsförslaget om en kontroll ur miljösynpunkt i fråga om tillkomsten av olika anläggningar. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta. Utskottet har utförligt skildrat sin ståndpunkt, vilken överensstämmer med det beslut som riksdagen fattade i fjol. Det är bara en kort tid sedan lagen antogs, och det finns följaktligen ingen anledning att nu göra några ändringar i den. Herr Ebbe Ohlsson gav sig inte in på någon sakbedömning av moderata samlingspartiets reservationer, och jag kan därför begränsa mig till att såväl på dessa punkter som på de övriga yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Göran Karlsson ställde en direkt fråga till mig. Men först skall jag kanske förklara varför vi vill ha in en koncessionsprövning av vägar och flygplatser i miljöskyddslagen. Meningen är att man skall få en likartad bedömning och inte kunna slinka ifrån att betrakta grannar till dessa vägar eller flygplatser såsom berörda sakägare därför att deras mark inte berörs utan bara råkar ligga bredvid. Sådan är nämligen den officiella bedömning som har gällt och fortfarande gäller vid fastställandet av en vägplan eller byggandet av en flygplats. I fråga om järnvägarna har vi inte yrkat något, men även där ställde herr Göran Karlsson en fråga. Jag vill nämna ett fall mellan Herrljunga och Alingsås. Där byggdes ett dubbelspår, och spåret flyttades för att få en bättre kurvdragning. Det var inte fråga om att flytta järnvägslinjen eller att lägga ned den. Det gällde stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Genom den nya kurvdragningen kom det ena spåret att ligga alldeles intill knuten av ett bostadshus. Den ingenjör som planlade arbetet antog att järnvägen ägde all mark som var berörd. Således var tomtägaren inte berörd av ändringen utan fick dessa snälltåg, som går med 130 kilometer i timmen, susande förbi husknuten på tre, fyra meters håll, vilket naturligtvis gjorde att huset inte var beboeligt. Nu fanns det inga gränsmärken. Ägrogränsen var kanske inte så klar, och markägaren begärde därför en grämsbestämning. Efter mycket mätande och utredande visade det sig att SJ faktiskt hade lagt beslag på, jag kan inte säga hur mycket, men i varje fall några kvadratmeter av hans mark. Där Genom miljöskyddslagen skulle man kunna få en likartad bedömning av alla miljöskadehänsyn. Meningen är alls inte att förhindra att det byggs en väg eller flyttas en järnväg, men de som lider skada genom buller eller störningar på annat sätt skall behandlas lika i alla situationer. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationerna I och II.

Herr talman! I jordbruksutskottets utlåtande nr 9 behandlas motionsparet 1: 917 och II: 1105, vari frågan om anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare tages upp.

Vi befinner oss ändå i en något annorlunda situation i dag än vi gjort tidigare. Administrativ oklarhet bör inte kunna motivera ett avslag från riksdagens sida, vilket tidigare hävdats. Riksdagen har också tidigare uttalat sig för att bidrag kan utgå till annan organisation än Svenska jägareförbundet. Eftersom det nu förekommer ett samarbete mellan organisationerna, som man också hoppats på tidigare, bör den argumenteringen vara undanröjd.

Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen av herr Lage Svedberg m.fl.